Herr talman! Det har varit en mycket lång kulturdebatt här i kammaren i dag. För att svenska ungdomar skall kunna undgå att enbart ta intryck av den kommersiella flodvåg av tvivelaktiv våldsporr och glitterfixerad kultur i fråga om video, musik, tidningar och böcker gäller det att från föräldrarnas, skolans och samhällets sida ge alternativ. Genom att erbjuda möjigheter till en god utbildning för barn och ungdomar -- det gäller då även vuxenutbildning och högskolestudier -- kan samhället ge människor personliga förutsättningar för en bättre konstruktiv kritik och ett kreativt tänkande. Vidare skall utbildningen syfta till att motverka utslagning. Genom ekonomiska styrmedel kan vi motverka snedrekrytering vad gäller utbildning efter grundskolan. Det gäller även tillströmningen till postgymnasial utbildning. I dag kan en snedrekrytering konstateras -- könsmässigt, regionalt och klassmässigt. Hårdast drabbas de som inte går ut grundskolan. I dessa fall måste speciella åtgärder vidtas kommunalt. Så sker också genom uppföljningskurser inom grundvux t.ex. Vi i miljöpartiet säger ja till en utredning om bättre villkor för gymnasieelever. Det handlar då om reservation 5. Gymnasieelever arbetar i allt större utsträckning under kvällar och helger och orkar då inte satsa helhjärtat på sina studier. Det kan vara orsaken till att en del ej fullföljer sina studier eller till att utgångsläget för fortsatt utbildning blir alltför dåligt. Vi i miljöpartiet vill i likhet med moderaterna, centerpartiet och vänsterpartiet ha en särskild utredning om studiemedelssystemet för högre studier. Det nya systemet, som gäller sedan två år tillbaka, fungerar uppenbarligen inte. Studenterna hamnar oåterkalleligen i en skuldfälla. Detta måste vi göra någonting år. Det är inte bra att, som folkpartiet gör, säga att det har gått för kort tid. Ju snabbare ett fel upptäcks, desto färre hinner ju drabbas. Självfallet skall man omedelbart starta ett arbete här. Det är tråkigt att vi inte har fått igenom kravet på en sådan utredning. I och för sig vill vi i miljöpartiet ha en utredning som studielön. Men vi har anslutit oss till vad den förutsättningslösa parlamentariska utredningen säger -- detta för att reservationen skulle få större tyngd. Vi hoppades därmed att det skulle gå att få igenom detta krav. Vi i miljöpartiet anser, och det framgår av reservation 10, att studerande skall kunna skaffa sig inkomster under ferier utan att studiemedlen påverkas härav. I reservation 29, som handlar om teckenspråksundervisning, säger vi att vi vill undersöka -- vi kräver alltså inte någon utredning -- om syskon till döva och hörselskadade barn också kan få stöd när det gäller teckenspråksutbildning. Så är det inte i dag. Det finns vissa barngrupper vid folkhögskolan Västanvik i Leksand. Men det är inte fråga om någon direkt utbildning. Sådan behövs dock. De här barnen och familjerna är väldigt utsatta och behöver all hjälp som det är möjligt att ge. Vidare vill vi att taket för folkhögskoleveckorna skall höjas för de här speciella kurserna. Reservation 31 handlar om bidrag till studerandehälsovården. Vi reservanter säger att det behövs en 50-procentig förstärkning. Margó Ingvardsson undrar vad det är som har hänt. Ja, egentligen har det inte hänt någonting speciellt. De akuta problemen kan möjligen avhjälpas genom de 2 miljoner som majoriteten har tillstyrkt. Efter att ha undersökt hur det förhåller sig är jag väl medveten om att nivån beträffande studerandehälsovården inte räcker till. Studenterna har oerhört stora behov. Fysiskt är de friskare än genomsnittsbefolkningen. Det gäller då inte genomsnittet i samma ålder. Men studenterna tillhör i alla fall de friskaste grupperna i samhället. Däremot har studenterna mycket stora psykiska problem. Vi vet att det är många självmord bland studenterna. 20 % av dem fullföljer inte sin utbildning. Orsakerna härtill är inte enbart ekonomiska. Det är mot den bakgrunden som vi vill satsa 5 miljoner här. Vi är övertygade om att det behövs ännu mera pengar. Men det går inte att satsa ännu mera pengar, eftersom de inte skulle så att säga sugas upp på ett bra sätt direkt. Det här är någonting som måste ske successivt. Det behövs alltså större resurser i detta sammanhang. Jag yrkar bifall till reservation 31. När det gäller studeranderabatterna tycker också vi att man har gjort ett mycket bra arbete. Vi är glada över att vi förra året tillsammans med andra partier fick igenom kravet på att CSN-kortet skall behållas. Däremot anser vi att det är alldeles för många studenter som hamnar utanför, som inte får del av det här. Många studenter har ju stora behov, som har nämnts tidigare i kväll. Vi menar att det är nödvändigt att satsa litet mera pengar. Vi föreslår att 10 miljoner satsas här för att täcka in alla grupper av studenter. Jag yrkar bifall till reservationerna 6, 29, 31, 34 och 35. Det aktuella betänkandet är mycket viktigt. Jag har alltså yrkat bifall till många reservationer. Men naturligtvis står jag bakom alla reservationer som miljöpartiet har undertecknat.

Herr talman! Inledningsvis kan jag säga att jag i mångt och mycket instämmer i de beskrivningar av studiefinansieringssystemet som tidigare talare här har gett i sina anföranden. Diskussionen har mycket kommit att kretsa kring några punkter i det betänkande som vi nu har att ta ställning till. Det nya studiemedelssystemet har funnits i drygt två år. Vi kan konstatera att antalet studiemedelstagare har ökat. Studiemedelssystemet är ett av de instrument som samhället utnyttjar för att kunna uppnå de utbildningspolitiska mål som vi, åtminstone tidigare år, har uttalat att vi är överens om. Emellertid har en debatt om den kommande skuldsättningen uppstått vad gäller studiemedlen. Från ett antal partier har krav på en utredning höjts. Men det är inte på något sätt en garanti för att problemen kommer att kunna lösas. Herr talman! Det viktiga här är att handla snabbt. Det tycker jag att regeringen gör i och med att man ger CSN, en allmänt uppskattad myndighet, i uppdrag att utvärdera studiemedelssystemet med särskild prioritering av återbetalningsfrågorna inför en kommande treårsbudget. Hösten 1992 kommer utvärderingen om återbetalningen. Den kommer att ge fakta på bordet. Allmänt vill jag säga att vi har ett utmärkt system. Det går att stoppa in mera pengar i systemet, om man har dem. Svenska Sparbanksföreningen och SACO har nyligen presenterat en rapport kring studieskulden. Slutsatsen i rapporten vill jag i detta sammanhang återge. Man skriver så här: ''En högre ränta slår således hårt mot återbetalningen i form av längre återbetalningstid och därmed högre kostnad för lånet. Att rätta till obalanserna i den svenska ekonomin och sänka räntan bör därför vara ett starkt studentintresse.'' Det ligger i linje med den ekonomiska politik som regeringen och det socialdemokratiska partiet för. Den kommer att på detta sätt komma de studerande till del. Avskrivningar i studiemedelssystemet är självfallet ingen bra form av subvention, det vill jag gärna understryka. Självfallet skall man använda pengarna som går åt till en eventuell avskrivning till att minska skuldsättningen redan i studiernas begynnelse. Det är visshet om bl.a. detta som vi förväntar oss att få i CSNs översyn. Studiehjälpen utgör en viktig del i samhällets stöd till barn och ungdomar. Den följer barnbidraget och höjs således till 835 kr. per månad den 1 januari 1992. Centrala studiemedelsnämnden kommer på regeringens uppdrag att ägna särskild uppmärksamhet åt hela studiehjälpssystemet. En utvärdering är så gott som klar. CSN återkommer i anslagsframställan i höst. Vuxenstudiestödsreformen fyller 16 år i år. Den har under åren förändrats ganska marginellt. Dess bärande tanke finns fortfarande kvar. Den är, som väl känt är, uppbyggd efter en trestegsraket, där den uppsökande verksamheten är själva bärraketen. Den syftar till att försöka förmå folk att bryta upp från arbete, att testa sina vingar under en kortare studieperiod innan man med ökade kunskaper och ökat självförtroende vågar ta klivet ut till de längre studierna, där det särskilda vuxenstudiestödet är avsett att hjälpa till att klara den ekonomiska bördan. När det gäller vuxenstudiestödet finns till betänkandet som vi nu diskuterar några reservationer fogade. Folkpartiet har här flaggat för att man vill ha en annan beräkningsgrund för det särskilda vuxenstudiestödet. Man hoppas därigenom uppenbarligen att stöden skall komma att räcka åt fler. Men kommer stöden verkligen fler till del om man höjer ej-A-kassemedlemmars ersättningsnivå? Man vill ge denna grupp rätt till barntillägg. Det kommer säkerligen inte heller att göra stöden fler till antalet. FINVUX-kommittén som tillsattes på initiativ från utskottet kommer bl.a. att se på hur de samlade resurserna för studiestöd till vuxna används och kommer med ett förslag till fördelning. Ersättningsnivån inom korttidsstudiestödet är också den föremål för reservation. Här har utskottet ansett det angeläget att redan nu höja densamma. En tilltalande princip torde vara full ersättning för förlorad arbetsförtjänst, men som ett steg på väg mot detta behöver ersättningen höjas något mer än vad regeringen i budgetpropositionen föreslår -- detta för att inte svårigheter att den här vägen rekrytera till längre studier skall upplevas avskräckande. Den uppsökande verksamheten är också uppmärksammad i år på så sätt att vissa reservanter helst vill låta den gå i graven. Syftet med uppsökeriet är ju att förmå kortutbildade att komma till utbildning. Vi tror fortfarande att fackliga organisationer, som känner arbetsförhållandena och som kan röra sig fritt på arbetsplatserna, bäst kan nå ut till de grupper som stödet i första hand är avsett för. En fördel är också att de fackliga organisationerna står fria från utbildningsanordnare och utifrån sina medlemmars behov kan råda dessa till studier på komvux, vid folkhögskolor eller studieförbund. I förra årets betänkande i ärendet uttalade utskottet att CSN borde ta upp förhandlingar om studenternas resor, inte bara med SJ utan också med andra trafikföretag. I årets proposition redovisas tre avtal om reserabatter för studerande som CSN framgångsrikt slutit. Avtal har träffats med SJ, Linjeflyg/SAS och Svenska Buss. Därigenom har möjligheterna ökat för studerande från glesbygd och Norrland att till ett reducerat pris resa exempelvis mellan hemorten och studieorten. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till socialförsäkringsutskottets hemställan i dess helhet.

Herr talman! Jag har givetvis ett stort förtroende för CSN. Men en myndighetsöversyn kan inte ersätta den politiska översyn över studiemedelssystemet som vi vill ha. Jag utgår från att vi vid en sådan politisk översyn av systemet skulle få del av myndighetens fackkunskaper. Jag menar att man förlorar tid på att gå den vägen att först göra en myndighetsöversyn. Sedan måste det ju ändå ske en politisk prövning huruvida det finns en politisk majoritet för att pröva om systemet. Det hade varit bra om vi hade kunnat få allt i ett. Jag tycker givetvis att det låter betryggande att den ekonomiska politiken nu ligger i linje med studenternas intresse av att hålla nere räntan så att lånen inte blir för dyra och återbetalningstiden så lång. Men hur har det varit sedan 1989, då vi fick det nya systemet, och fram till i dag? Verkligheten ser litet annorlunda ut. Det var en expertbedömning 1989 då man räknade på de olika modellerna att räntekostnaden för lånen skulle ligga på 2,5 %. 1990 var den 6,5 % om året. 1991 blir den 8,3 %. Det är ju verkligheten som gör att det studiemedelssystem som nu är i kraft inte håller. Jag tror att det är något grundläggande fel på det och att man behöver göra om det helt och hållet, inte bara lappa på det gamla systemet.
Herr talman! Liksom Margó Ingvardsson vill jag säga att Arne Mellqvists undanflykter med tal om att vi skall få en utvärdering från CSN hösten 1992 gör att vi bara förlorar tid. En politisk utvärdering borde göras så snart som möjligt. Sedan säger Arne Mellqvist att man skall föra en ekonomisk politik som gör att räntan sänks. Hittills har vi inte sett några exempel på en sådan ekonomisk politik. Vi tycker tvärtom att man fört en helt annan ekonomisk politik. Jag vill erinra Arne Mellqvist om att höjningen av räntan på studielånen inte enbart är resultatet av den ekonomiska politiken och den allmänna räntenivåhöjningen. Räntan på studielånen har dessutom höjts på grund av skattereformen. Man säger att eftersom andra har mist vissa rättigheter till avdrag för ränteutgifter skall man höja räntan för studenterna också. Det kommer inte att beröras av vilken ekonomisk politik som förs. Dessutom skall man komma ihåg att subventionerna för räntan håller på att bli ganska stora, eftersom räntan på studielånen nu är 8,3 % medan vi har en betydligt högre ränta i övrigt. Arne Mellqvist talade mycket om den uppsökande verksamheten som ett medel för att få folk att gå in i längre vuxenstudier. Det kan hända att han tycker så. Då vill jag erinra om att vi redan har alltför många som inte kan få vuxenstudiestöd. Det finns fler sökande än vi har möjligheter att ge bidrag till just på grund av bristen på pengar. Använd pengarna till alla som behöver vuxenstudiestöd nu. Sedan tycker jag att det är bestickande att Arne Mellqvist i sitt anförande inte tar upp det som både centern och moderaterna anser har försummats, nämligen inackorderingstillägget. Göran Persson profiterar på de svagaste i samhället när man gör på det här viset. Det borde Arne Mellqvist ta upp i sina repliker.
Herr talman! Jag skall börja med att ta upp höjningen av korttidsstudiestödet. Jag vet inte om det rörde sig om en felsägning av Arne Mellqvist, men han menade att det var viktigt att höja denna ersättning till full ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Då skulle det bli lättare att rekrytera fler till längre studier. Som Hans Dau sade innebär ju denna höjning att det kommer att utbetalas färre studiestöd för långa studier, eftersom man tar pengar från denna ersättning för att ge till dem som studerar kortare tid. De har i så fall större möjligheter att finansiera sina kortare studier. Många har kanske ett arbete som de är tjänstlediga ifrån. Den ekvationen går inte riktigt ihop. Jag instämmer med Hans Dau i att det är viktigare att det fördelas pengar till dem som studerar längre tid, för dessa studerande är ofta arbetslösa och det är de som behöver ha tillgång till studier. När det gäller den uppsökande verksamheten har studieförbunden redan etablerat kontakter ute på arbetsplatserna. Den uppsökande verksamheten behöver inte något extra statsbidrag. Dessa pengar kan göra bättre nytta på annat håll. Arne Mellqvist sade att det gäller att handla snabbt beträffande skuldsättningen. Det är just därför vi har reserverat oss. Vi anser att regeringen inte handlar tillräckligt snabbt. Man bör sätta i gång med den här utredningen omedelbart och inte vänta till hösten 1992. Då har det hunnit gå för lång tid.

Herr talman! Vi skall överväga ytterligare omläggningar av och förändringar i regelsystemet i fråga om studiehjälpen när CSNs analys föreligger. Vi skall följa detta noga. Elevernas rätt att välja utbildning får självfallet inte begränsas på grund av att kommunerna fr.o.m. budgetåret 1992/93 tar över ansvaret för elevernas inackordering. När det gäller rekryteringen och höjningen av ersättningen för de korta stöden, glömmer man kanske perspektivet när man säger att om denna ersättningsnivå varit lägre, hade stöden räckt till fler som går på de långa kurserna. Syftet med vuxenstudiestödsreformen är att nå de grupper som normalt är svåra att motivera för studier. Att ta klivet direkt in på komvux är kanske inte det naturliga för dessa grupper, utan man behöver tid att känna sig för, t.ex. i en studiecirkel eller i en kortare studiekurs, där man kan pröva sina tidigare skolkunskaper och där man kan få yrkes och studievägledning, innan man känner att vingarna bär för en längre utbildning. Det är i detta skede som den uppsökande verksamheten fyller sin funktion och som en ersättning för förlorad arbetsförtjänst är viktig. Ekonomiska skäl skall inte lägga hinder i vägen för en kontinuitet när det gäller dem man avser att motivera med det särskilda vuxenstudiestödet, så att de inte kliver av på vägen. Av det skälet behövs det korta stödet för att i någon mån uppnå paritet med den arbetsinkomst som den studerande går förlustig. 65 kr. är inte någon överdrivet hög ersättning. Till hösten räknar man med att en genomsnittlig industriarbetarlön kommer att ligga på närmare 75 kr. Det krävs ändå en viss övertygelse att man har satsat rätt innan man lämnar sitt arbete.

Herr talman! Jag blev litet förvånad över Arne Mellqvists förklaring till höjningen av korttidsstudiestödet. Denna höjning skall företas bara för att få människor att uppskatta en utbildning och hålla sig kvar på den. Om man deltar i en studiecirkel, skall man då behöva ha en lika hög timpenning som man har när man arbetar, bara för att gå kvar och fullfölja denna studiecirkel? Dessutom frångår ni en princip som ni hävdar i alla andra sammanhang, nämligen den principen att det inte går att vidta några förändringar förrän en utredning har gjorts. Här kan man helt plötsligt höja en ersättning med hänvisning till att en industriarbetare har si och så mycket i lön. Det är plötsligt en omvänd ordning som ni går efter. Jag kan ändå inte låta bli att tro att samtidigt som ni tillstyrker motioner från egna partikamrater, avstyrker ni oppositionens goda förslag rakt upp och ned, oavsett hur bra förlagen är. I det här fallet tillämpar ni en omvänd ordning.
Herr talman! Stödet till vuxna är föremål för en översyn inom finvuxutredningen. Redan i sommar räknar man med att presentera ett förslag till hur vuxna skall kunna finansiera sina studier i framtiden. Jag är övertygad om att även dessa delar kommer att övervägas inom utredningen och ingå i ett framtida förslag. Trots Barbro Sandbergs svårigheter att följa med i tankegången, finner vi det angeläget att stödja dem som ger sig i kast att bryta upp från ett arbetsliv och ge sig in i en studietillvaro. Barbro Sandberg talade om cirkelstudier. Det är en alldeles utmärkt studieform. Med hjälp av den trygghet som cirkelkamraterna utgör vågar man kanske ta klivet att skaffa sig kunskaper i allmänna ämnen, t.ex. samhällskunskap, matematik och historia, för att därmed våga ge sig på de långa studierna. Det är just det som är syftet med reformen. Vi får återkomma till det framtida, bestående systemet efter sommaren, då finvux har presenterat sitt förslag.
Herr talman! Jag har full förståelse för Arne Mellqvists alla goda argument för den här förändringen. Trots allt går den ut över människor som kanske t.o.m. är arbetslösa. Människor som har ett arbete och som vill studera för att kunna byta det får högre ersättning, medan stöden för dem som kanske inte ens har ett arbete och därför behöver längre studier skall minska. Vi vet att det är många i dag som inte får studiestöd för längre studier, medan det är svårt att rekrytera till studier med korttidsstöd. Då skall man locka till korta studier med högre timersättning, vilket medför att det dras ned på de långa studierna där det redan är kö. Jag kan inte tycka att man tar saker och ting i rätt ordning när man gör på det här viset.
Herr talman! Det särskilda vuxenstudiestödet för arbetslösa berörs inte alls av dessa förändringar i de ekonomiska ramarna. De pengarna anvisas i annan ordning och ligger utanför det som vi nu diskuterar.

Herr talman! Jag får tacka industriministern för svaret. En utgångspunkt för de här olika debatterna som jag för är kunskapen om tobakens vanebildande effekter. Nikotinet i tobak hör ju till de mest vanebildande ämnen som finns, i klass med centralstimulantia -- och betydligt mer vanebildande än t.ex. alkohol, sömnmedel och lugnande medel. Det är därför som jag arbetar med det här problemet. Jag är ju läkare i botten. Uppgiften att förebygga ohälsa är oerhört angelägen. Bruket av snus ökar i Sverige. År 1989 var det ungefär 21 % av männen och 2 % av kvinnorna som snusade. Inom en tvåårsperiod ökade det här bruket med 10 % -- framför allt bland pojkar och yngre män. Tobaksbruk i den här formen är på intet vis oskadligt. Högt blodtryck, blodplättar som klibbar ihop sig och bildar proppar, och försämrad cirkulation i fingrar hör till de allvarligaste komplikationerna. Industriministern säger i sitt svar, som jag nu vill kommentera, att det inte har gjorts någon satsning utomlands på svenskt snus, tillverkat i Sverige, och att man har en blygsam försäljning. Jag har inte tillgång till några försäljningssiffror, men det är ju uppenbart att Procordia har misslyckats i sina strävanden att få ut den här produkten. Det kan ju bero på att de länder som man vill exportera till ansluter sig till WHOs rekommendation att inte ta emot några nya produkter av det här slaget på sin marknad. Det finns ju en WHO-rekommendation som också Sverige har ställt sig bakom -- att tobaksbruket rent allmänt, och bruket av snus i synnerhet, inte skall öka i världen utan tvärtom minska. Jag tycker att det hälsopolitiska inslaget i svaret från industriministern var litet tunt. Det var ju med tanke på hälsoeffekterna jag ursprungligen ställde den här interpellationen till socialministern. Jag trodde att industriministern med sitt LO-förflutna kunde vara särskilt oroad av vad snuset ställer till med i hans egna led som inkörsport till nikotinberoende, med cigarettrökning som följd. Tobaksbruket har ju blivit ''a blue collar problem'', som professor Montana sade i går på en presskonferens där man belyste effekterna av hälsoundersökning när det gäller lungcancer. Han sade att det känns väldigt meningslöst att hålla på med screening för en sådan sjukdom, när 85 % av de här fallen kunde förebyggas och man skulle få bättre effekt av sina insatser på det sättet. Det är bra att nitrosaminhalterna i Pinkertons snus nu är inom godkänt intervall. Det gäller här en av de mest cancerframkallande substanser vi känner. Jag har förståelse för EGs inställning att inte ta in ytterligare en produkt på marknaden, det här fuktiga snuset. Jag är övertygad om, genom det jag läser om arbetet mot tobaksbruk i EG, att man är på väg att arbeta bort andra produkter också. Då vill man inte ytterligare ha en att kämpa mot. Hela det svar jag har fått har en näringspolitisk inriktning. Här gäller bara industripolitiska överväganden. Att 800 000 människor om året dör i Europa på grund av tobaksbruk tycks vara mindre intressant i det här sammanhanget. Här handlar det om att den svenska halvstatliga tobakskoncernen, en av världens största producenter av s.k. rökfri tobak, inte skall hindras i sina exportplaner. Jag kan inte se annat än att detta är dubbelmoral med tanke på hur vi i Sverige agerar i världshälsoorganisationen när det gäller insatser mot tobaksbruket. Dessa tankar kommer också igen i den folkhälsoproposition som regeringen lade fram så sent som i måndags. Här visar man en stor oro för tobakens ohälsoframkallande effekter. Man lyfter också fram den ojämnlika fördelning av ohälsan i vårt samhälle. Situationen är sämst för de lågutbildade. Det är ju den grupp där de som använder tobak främst finns. Från tobakspolitisk synpunkt tycker jag, som läget nu är hos oss med ett utbrett och etablerat snusande, att vi måste acceptera att vi hos EG begär ett nationellt undantag för att få behålla snuset inom Sverige. Under tiden måste vi arbeta med information och försöka att få människor att sluta resp. inte börja med detta bruk. Men det skall stanna vid det. Exporten skall vi passa oss för om vi skall ha en trovärdighet internationellt. Jag hade hoppats att ett halvstatligt bolag kände det här ansvaret. Jag vill bara göra ett litet tillägg. Det hör egentligen inte till den här frågan. Vi kanske skall diskutera det en annan gång. Men vad händer med asbest? Det finns nog länder som tycker att vårt asbestförbud är en importrestriktion.